Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att Postnords förberedelsearbete av en börsintroduktion stoppas. Den svenska staten äger Postnord tillsammans med den danska staten. Det aktieägaravtal som ingåtts mellan den svenska och danska staten innehåller en bestämmelse om att bolaget ska säkerställa att det är börsmässigt. Att vara börsmässigt innebär att ett bolag är attraktivt för investerare, det vill säga det säkerställer långsiktig lönsamhet och värdetillväxt samt en ekonomisk rapportering med en hög grad av transparens. Detta är egenskaper som är positiva för staten som ägare oavsett om man långsiktigt kvarstår som ägare eller inte. Även en god servicenivå och nöjda kunder är nödvändiga för att bolaget ska nå en långsiktig lönsamhet. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan dessa faktorer och börsmässighet, tvärtom.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag tolkar svaret så att det är nej, även om inte statsrådet uttrycker det i sitt svar. Frågan var alltså: Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att Postnords förberedelse av börsintroduktion stoppas? Jag kan inte tolka svaret på något annat sätt än att det är nej. För några veckor sedan demonstrerade anställda på Posten i Stockholm. De ropade: Vi är människor, inte maskiner! Nej till börsutdelning! Ja till postutdelning! De såg att det fanns ett motsatsförhållande i den börsintroducering som verkar ske smygvägen från ägarens sida. Jag beskriver i min interpellation att jag vid Postnords årsstämma 2011 ställde en fråga till ägarna om huruvida den kraftiga vinstutdelningen skulle få negativa effekter på verksamheten ur kvalitetssynpunkt och om eventuella personalkonsekvenser. Svaret var då nej både från ägaren staten och från vd:n. Vad som framkommit av både medieuppgifter och information från personal är att kvaliteten sjunker samtidigt som personalstyrkan minskar. Det rapporteras om post som inte delas ut alla dagar och att eftersändning av post sker sporadiskt, vilket kan få stora konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Kallelser till läkarbesök kommer inte fram, biljetter kommer inte fram i tid och så vidare. Det verkar alltså finnas ett motsatsförhållande när det gäller den börsmässighet som Posten nu försöker åstadkomma. Jag blir lite bekymrad, för riksdagen har fattat beslut om här i Sverige att vi inte ska ha en börsintroduktion av Posten. Det är ett majoritetsbeslut som jag tycker att statsrådet borde följa. På regeringens hemsida står det att regeringen anser att statens uppgift bör vara att ange de ramar och regler som ska gälla för näringsliv och företag, inte äga och driva företag, och därför bör staten i princip inte äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens - man kan diskutera om det för det första är en kommersiell marknad och för det andra fungerande konkurrens - såvida bolaget inte har ett särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara av på annat sätt. Hur tänker sig statsrådet att det ska gå till om man börsintroducerar Posten? Hur ska samhällsuppdraget klaras av? Statsrådet anger i sitt svar att ur ägarsynpunkt är det en fördel att de statliga bolagen är färdiga för introduktion på börsen. Betyder det att alla statliga bolag förbereds för att bli börsmässiga? På vilken grund sker detta i så fall, och med vilket syfte? Om ett riksdagsbeslut som förhindrar regeringen att minska ägandet inte är tillräckligt för att avbryta en förberedelse för börsintroduktion, hur menar då statsrådet att ett riksdagsbeslut som får regeringen att avbryta förberedelse för en börsintroduktion ska se ut för att statsrådet ska följa det?
Fru talman! Tack för frågan, Eva-Lena Jansson! Det här tycker jag är ett av de finaste bolagen i vår bolagsportfölj. Däremot är det lite svårt att svara på Eva-Lena Janssons frågor. I och med att det inte pågår någon börsintroduktion har jag svårt att avbryta eller påheja någon sådan. Så är det, och jag hoppas att Eva-Lena Jansson tar mitt ord för vad det är. Det skulle vara svårt att i smyg börsintroducera Posten. Nu har vi ett beslut i riksdagen som vi ska hålla oss till. Vi ska inte börsintroducera Posten, och det kommer inte att ske i lönndom. Så ser sakfrågan ut. Jag tror att man måste ha klart för sig att Posten just nu håller på med en våldsam omstrukturering. Den går ännu fortare i Danmark än den gör i Sverige. Mängden pappersbrev går ned dramatiskt och förväntas gå ned ännu mer framöver. Man skickar fler meddelanden med e-post. I Danmark skickar myndigheterna sedan ett år eller två till exempel bara elektronisk post till sina medborgare. Pappersbrev godkänns inte. Så långt har vi inte kommit i Sverige än, så Danmark ligger lite före oss. Under den här omställningen blir det turbulens i bolaget, och man drar ned personalstaten - konstigt vore det annars, tycker jag. Däremot pågår inte själva börsintroduktionsarbetet, men att göra ett bolag börsmässigt handlar om att göra det så bra som det kan bli. I min värld handlar det om att man har nöjda medarbetare, nöjda kunder, ordning och reda i bolagets finanser, en bra verksledning och så vidare. Jag har besökt Posten på plats två gånger under mina knappa två år som ansvarig bolagsminister. Jag är imponerad av Postens arbete. Jag tycker att de gör ett väldigt bra arbete. Dessutom finns det med i våra krav till Posten att det ska vara en dags leverans för 85 procent av posten. Posten ligger mellan 93 och 96 procent, alltså väl över detta mål. Jämfört med andra länder är svenska Posten, tycker jag, ett föredöme för många. Jag kan också konstatera att det första kvartalet det här året bräckte Posten sitt mål med 10 procentenheter. Man delade alltså ut 95 procent av posten inom en dag. Naturligtvis kan det vara så att vissa människor kommer i kläm om posten av något skäl inte delas ut. Det är förstås beklagligt. Men jag kan inte påstå att Posten i sina övergripande roller har fallerat. Tvärtom når man högt över sina mål. Det är ett fint företag. Så är det med Posten. Vad gäller börsintroduktion av andra bolag var regeringen tydlig i sin valplattform om att SBAB, Telia och Nordea var de bolag som man hade pratat om att sälja. Nu har vi fått ett majoritetsförhållande i riksdagen mot SBAB, så det är inte aktuellt. De företag som är aktuella är Telia och Nordea och inga andra. Jag hoppas att jag har gjort klart tidigare i mitt anförande att det att göra sig börsmässig är någonting helt annat än att göra en börsintroduktion. Det är bra för bolaget, det är bra för ägarna, det är bra för kunderna och det är bra för de anställda.
Fru talman! Vd:n i Posten är väldigt tydlig utåt och framför allt inåt i organisationen. Signalen från ägarna, det vill säga den danska staten och den svenska staten, är: Förbered företaget för börsintroduktion! Basta! Det får effekter. Om staten är så tydlig med att man ska förbereda för en börsintroduktion att det är det enda man ska jobba med får det effekter. Jag har ställt frågan: Om det här riksdagsbeslutet inte förhindrar regeringen att avbryta en förberedelse för börsintroduktion, vad krävs det då för riksdagsbeslut? Jag ställde också frågan: Finns det några andra statliga företag som förbereds för att bli börsmässiga och i så fall vilka? Pågår det och i vilket syfte i så fall? Nöjda kunder och nöjda medarbetare pratar Peter Norman om. Jag konstaterade precis att man inte har det. Medarbetarna har det just nu väldigt tufft, och inte heller alla kunder är nöjda med utvecklingen och de problem som har uppstått. Vinstutdelningen som regeringen krävde på 1 miljard har fått effekter, och besparingspotentialen på företag som man har lagt ut har handlat om 1 miljard, så det är klart att regeringens politik har effekter. När det gäller själva vinstutdelningen tycker jag att statsrådet borde reflektera över vad detta får för effekter. Jag vet hur man mäter kvalitet hos Posten. Man har någonting som man kallar testbrev. Testbreven går till personer med fast adress och inte till personer som har eftersändning, för då skulle man få ett helt annat resultat. Där har mycket av kvalitetsarbetet fallerat. Kvalitetsarbetet har gått ned, och egentligen handlar allting om att bara verka för en börsintroduktion. Peter Norman säger, fru talman, att det inte pågår något arbete i hemlighet. Varför uppger då vd:n att allt arbete inom företaget ska gå ut på att man ska förbereda sig för en börsintroduktion? Kan inte statsrådet svara på det?
Fru talman! Det rimliga är väl ändå att Eva-Lena Jansson frågar postchefen vad han menar med sina uttalanden. Jag har svårt att tolka det. Jag vill dock hävda att det att göra bolag börsmässiga är bra för bolaget, bra för kunderna och bra för ägarna. Svaret på frågan om andra bolag arbetar med att vara börsmässiga - inte att förbereda börsintroduktion, för det är två helt olika saker - är att jag verkligen hoppas att de gör det. Det är det bästa sättet att bibehålla kapitalet och göra bolaget affärsmässigt och professionellt. Vi ska vara klara över att det här är nio och en halv miljon svenskars företag. Det är 61 000 kronor per person ungefär som vi har i de statliga bolagen. Det är den största förmögenheten eller sparandet som de allra flesta människor har i Sverige. Att leka med de pengarna är totalt oansvarigt. De bolag som svenska folket har sina pengar i ska utvecklas väl och avkasta gott till statsmakten. Vi har tillsammans med Post Danmark valt att 10 procent ska avkastas på eget kapital. Jag tycker att det är en rimlig avkastning. Däremot är det förstås så att när Posten helt förändrar sin verksamhet - antalet pappersbrev går ned våldsamt och man ska hitta andra områden att verka på, paket eller vad det nu kan vara - är det en stor mängd människor som kommer att fara illa, till exempel de som inte kan behålla sina jobb, som kanske blir utan jobb eller ska omskolas. I en sådan omställning blir det turbulent kring bolaget, och då måste man ha full respekt för att det är på det viset. Nu är det inte alls så som Eva-Lena Jansson säger, att det enda som vi begär är att företaget ska vara börsmässigt. Det vi begär är naturligtvis först och främst att man ska upprätthålla postlagen. Dessutom har vi operationaliserat måtten så att 85 procent av breven ska komma fram inom ett dygn. Man levererar 93-96 procent. I dag är man på 95 procent. Återigen: Jag tycker att vi ska vara glada över att postverksamheten fungerar väl. Medarbetarna på Posten gör ett fantastiskt jobb. Jag vill inte vara med om att smutskasta det bolaget, tvärtom. De gör ett extraordinärt fint arbete, till exempel lantbrevbärare som är ute i kölden och snön på vintern och allt vad det nu kan vara. Vi ska hylla dem som goda medarbetare. De är jätteduktiga. Vi har ett jättefint postverk som vi ska vara stolta över. Men att göra ett bolag börsmässigt tror jag är bra för bolaget, bra för de anställda och bra för kunderna.
Fru talman! Jag har inte någon som helst avsikt att smutskasta Posten. Det är min arbetsgivare när jag inte tjänstgör i riksdagen. Därmed har jag en ganska god insikt i företaget. Jag har följt utvecklingen i företaget under 26 års tid, så jag har en god bild av hur kvaliteten och synen på postutdelningen har förändrats. Jag har också en ganska bra bild av de krav som ställs på de anställda i dag jämfört med hur det var tidigare. Min bild är att kvaliteten går ned. De anställda har helt orimliga arbetsförhållanden i vissa avseenden. Om det beror på börsintroduktionsarbetet är det naturligtvis ett stort problem. Min bild är inte att Posten har gjort ett dåligt arbete förut, snarare tvärtom. Man har varit ett av Europas bästa postföretag hela tiden och alltid legat i täten. Men det som händer nu är att man eroderar en fungerande verksamhet. Om inte det riksdagsbeslut vi tog tas på allvar, vad krävs det då för beslut i kammaren för att statsrådet ska lyssna över huvud taget? Det finns massor med bolag som vi har i vår ägo i dag. Man kan diskutera huruvida Systembolaget ska vara börsfähigt eller inte. Jag tycker inte det, för de har ett helt annat uppdrag för sin verksamhet än vad ett börsbolag skulle ha. Jag tycker att Vattenfall också har ett vidare uppdrag. Jag kan ta flera andra bolag som exempel. Signalen kommer från ägarna, som vd:n säger, och jag tolkar det som att en av ägarna är Peter Norman i det här fallet. Den danska staten är naturligtvis en annan ägare. Om ägarna ger signalen "Jobba bara mot det här, som är det överordnade" är det också det som blir signalen till de anställda. Det är därför jag ställt interpellationen, och jag konstaterar att statsrådet verkar vara ganska nöjd med den utveckling som sker.
Fru talman! Det blir en viss upprepning i och med att jag får frågor som jag redan försökt svara på. Men jag kan göra det igen. Vi ger inte styrelsen enbart i uppgift att de ska vara börsmässiga. De har ett stort antal andra uppgifter, till exempel att upprätthålla lagstiftningen om postutdelning och operationalisera så att 85 procent av breven ska vara utdelade inom ett dygn. Vad det kokar ned till tror jag är att jag och Eva-Lena Jansson har olika uppfattningar om huruvida börsmässighet är bra för ett företag. Om ett bolag ska vara värt mycket och uppfattas som ett serviceinriktat bolag måste man ha kunder, medarbetare och ägare som är nöjda, tror jag. Man ska ha tre starka maktcentrum: stark företagsledning, stark styrelse och starka ägare. Jag tycker att vi har det i Posten. Vi har en väldigt skicklig företagsledning, tycker jag. Vi har väldigt skickliga medarbetare i Posten som vi kan vara stolta över. Det är inte så att vi på något sätt negligerar det beslut som har fattats i riksdagen. Börsintroduktion och att vara börsmässig är i alla fall i min värld två helt olika saker. Det pågår naturligtvis ingen börsintroduktion av Posten, eftersom riksdagen sagt vad den sagt. Däremot tror jag att det är bra för Posten, medarbetarna, kunderna och ägarna om bolaget blir börsmässigt.